Herr talman! Lika risktagande på aktiemarknaden borde ge lika rätt till inflytande. Det är ett ganska enkelt konstaterande, tycker vi i folkpartiet. Men så är inte fallet i dag. Samma kapitalinsats föranleder olika stort inflytande vid bolagsstämman. Det kan aldrig bli ett rättvist system med sådan ordning. Trots att flera offentliga utredningar kartlagt detta förhållande har inga åtgärder vidtagits för att stävja detta bruk. Herr talman! Folkpartiet anser därför att rätten för börsföretag att på A1 och A2-listan vid nyemission utge aktier med lägre värde nu måste avskaffas. De utredningar som utskottet i betänkandet hänvisar till, ägarutredningen och röstvärdeskommittén — och som nu synes vara föremål för överväganden i regeringskansliet — har trots kunskap om denna orättvisa inte ansett sig kunna förorda en förändring. Folkpartiet däremot anser att regeringen nu snarast bör lägga fram ett förslag till lagändring vars innebörd blir att slopa röstvärdesdifferentieringen. Vi anser att det är stötande i ett demokratiskt samhälle att det skall förekomma skillnader i röstvärde mellan aktier i samma bolag. Penningvärdet är ju detsamma, men inte röstvärdet! Den maktoch ägandekoncentration inom aktiehandeln som föreligger måste ersättas av motsatsen, mer av maktspridning och ägandespridning. Och för att göra det möjligt måste det bl.a. skapas bättre villkor för enskilt aktiesparande. Tyvärr visar verkligheten att det enskilda aktieägandet gått tillbaka. De uppgifter som bl.a. ägarutredningen redovisat visar med all tydlighet att det enskilda aktieägandets andel av börskapitalet har minskat kraftigt. Uppgifter från 1988 visar att fysiska personers andel av ägandet av det totala börsvärdet ligger enbart på 20 96. Bruket av aktieslag med olika börsvärden har med andra ord medfört att röstandelskoncentrationen blivit avsevärt högre än kapitalkoncentrationen. Röstvärdesdifferentiering bör därför omedelbart slopas för den svenska aktiemarknaden. Vi anser i folkpartiet att regeringen bör komma med förslag till riksdagen därom. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 1 i betänkandet LU3.

Herr talman! Bland de åtta motioner som behandlas i detta betänkande från lagutskottet är en av Håkan Hansson m.fl. från centerpartiet. Den är benämnd L 211. I den motionen har Håkan Hansson tagit upp frågan om att finna nya företagsformer. Motionen har föranlett reservation 3, bakom vilken står företrädarna för moderaterna, folkpartiet, centern och miljöpartiet i utskottet. Frågan om särskilda företagsformer för mindre bolag och mindre företag har diskuterats tidigare. Under 70-talet gjordes en utredning om i vad mån man i Sverige skulle ha en form liknande anpartsselskab i Danmark. Detta mötte dock motstånd. I stället löstes frågan för de mindre företagen genom särskilda regler i aktiebolagslagen. Håkan Hansson tar i sin motion upp andra synpunkter och visar på att det behövs en översyn av frågan om det behövs nya företagsformer. Bakgrunden är den strukturomvandling som sker, och har skett, i Sverige och det förhållandet att vi måste satsa mera på forskning och kunskapsintensiv industri. Dessutom gäller det att kunna visa att den privata tjänsteproducerande delen av svenskt näringsliv svarar för en snabb expansion. Rent allmänt är det viktigt att företagsformerna anpassas till de behov som finns för att vi i vårt land skall kunna hävda oss sysselsättningsmässigt, konkurrensmässigt osv. i en värld där konkurrensen blir allt hårdare. Det är uppenbart att den kunskapsintensiva industrin, med för närvarande 230 000 anställda, har expansionsmöjligheter. Likaså är den privata tjänstesektorn ökande. Men frågan är, och den saken tas också upp i motionen, om det finns lämpliga företagsformer för den här verksamheten. Man visar på att kunskapsinnehållet, till skillnad från i den traditionella industrisektorn, spelar en avgörande roll som substans och produktionsfaktor i de här tjänsteproducerande företagen. Mer än i andra företag utgör de enskilda människornas specifika kunskaper och kompetens en förutsättning för dessa företags konkurrenskraft och utvecklingsförmåga.

Av reservationen framgår att vi delar de uppfattningar som kommer till uttryck i motionen. Vi anser att det är viktigt att det görs överväganden när det gäller att eventuellt finna särskilda företagsformer där reglerna är anpassade efter de tjänsteproducerande företagens behov. Jag vill även erinra om att en hel del sker inom EG på detta område. Därför förutsätter jag — trots att det inte nämns något om den saken här — att man vid en sådan här översyn också beaktar utvecklingen i vår omvärld. Majoriteten avvisar tyvärr motionen och hänvisar till de överväganden som har gjorts i olika sammanhang då det gäller associationsrättsliga villkor för företagsamheten. Man menar att det inte behövs något särskilt uttalande. Men även majoriteten är aningen positiv. Man går dock inte med på att göra något tillkännagivande. Majoriteten säger: ”Skulle det emellertid visa sig att särskilt de tjänsteproducerade företagens villkor inte blir tillgodosedda får spörsmålet om en utredning tas upp på nytt.” Vi reservanter tycker att det är fel att uppskjuta detta. Frågan är aktualiserad, och den är viktig. Det gäller ju både att vi har ett väl fungerande näringsliv och att vi har olika typer av företag. Dessutom är det viktigt att vi har ett spritt ägande. Över huvud taget är detta viktigt för en fortsatt bra ekonomisk utveckling i vårt land.

Herr talman! Först yrkar jag bifall till reservation 2, som är föranledd av motion L207. Jag skall bara göra några korta kommentarer. Det handlar om de anställdas förhållanden i bolagsstyrelser och löntagarrepresentanternas lika värdering — dessa kan ju bli ansvariga i fråga om skadestånd eller ålagda viten på samma sätt som styrelseledamöterna på ägarsidan. Här skiljer sig alltså uppfattningarna, eftersom vi i vpk inte har godkänt grunderna för deltagande i bolagsstyrelser, på de villkor som gäller nu. Man svarar beträffande vårt krav att det skall vara en särregel för arbetarrepresentanterna och att likställdhetsprincipen skall gälla. När man hävdar detta har man utgått från den arbetsrättslagstiftning som vi har i andra fall — dvs att parterna är lika värda och skall ta samma ansvar. Inte heller där kan man med bästa vilja i världen se att det skall vara lika värde. Man talar om arbetarrepresentanter och om att de skall ta fullt ansvar. Men vad de gör är ändå att de tar hänsyn till sin del av verksamheten och bevakar de anställdas intressen i vid mening. Med likställdhetsprincipen följer ett mycket större ansvar. Det gör att styrelseledamöter kan drabbas, som har hänt på ett ställe utanför Göteborg, av hot om att tvingas betala stora skadestånd. Det är säkert inte det allra bästa för en bolagsstyrelse. Även fackligt aktiva riksdagsledamöter med erfarenheter från fackföreningsrörelsen har motionerat i detta sammanhang i samband med behandlingen av frågan om styrelserepresentationen. De sade att detta är en svår sak och menade att de anställdas representanter hade en annan funktion. Det här är väl förenat med ett visst risktagande för de löntagarrepresentanter som sitter med i en bolagsstyrelse. Jag kan tänka mig att detta med uppdrag i en bolagsstyrelse i ett mindre företag framöver kan vara förenat med en oerhört stor risk. Det är nog bäst att tänka sig för både en och två gånger innan man accepterar att sitta med i en bolagsstyrelse. Det finns ju ändå fackliga representanter med i bolagsstyrelserna. Det är klart att dessa skall göra det när de har rätt till det. Men det måste finnas en undantagsregel — dvs. att dessa representanter inte skall ha samma skyldigheter som de andra för den händelse att något skulle inträffa. Det krävs för att de på ett riktigt sätt skall kunna företräda de arbetandes intressen. Men nu har det gått så långt — så farligt har det alltså blivit — att det skall tecknas försäkringar när det gäller skadeståndsoch betalningsansvaret. Det gäller också arbetarrepresentanten. Denne skall i själva verket fullt ut vara lika ansvarig som representanterna på ägarsidan. Det är där vi menar att skiljelinjen går. I lagutskottet har man, precis som arbetsmarknadsutskottet gjorde, avvisat motionens krav. Likväl yrkar jag — i enlighet med vad övriga i vpk anser — bifall till reservation 2. I längden kommer det som vi där anför att visa sig vara det rätta.

Herr talman! Tidigare talare har kommenterat innehållet i de olika reservationerna. Jag skall redovisa majoritetens uppfattning i de frågor som behandlas i detta betänkande. Frågan om differentierad rösträtt och om ett eventuellt slopande av denna har varit föremål för ett mycket intensivt utredningsarbete under de senaste åren. I röstvärdeskommittén konstaterade ett stort antal mycket kompetenta experter och sakkunniga att det här var en mycket svår och komplicerad fråga. Kommittén lämnade över sitt material till ägarutredningen för att där få det inplacerat i ett ännu större sammanhang. Också ägarutredningen drog slutsatsen att detta är en sällsynt svår och komplicerad fråga. När man senare tar del av alla de remissvar som har kommit in med anledning av ägarutredningens förslag kan man konstatera att många tunga remissinstanser drar slutsatsen att ett slopande av röstvärdesdifferentieringen innebär större nackdelar än fördelar. Senare har också den s.k. Fermentautredningen ägnat mycket tid och kraft åt att försöka lösa denna fråga. Utredningen stannar ändå i sin slutsats vid att man inte i nuvarande läge vill avlämna något förslag. Det är ett nytt exempel på hur svår och komplicerad frågan är. Vilka svårigheter är det då som föreligger? Jo, i dag, när vi lever i en tid där integrationsarbetet i Europa blir alltmer omfattande och konkret, är det många som är rädda för att utländska kapitalstarka intressen skulle kunna köpa mycket stora delar av svenskt näringsliv om vi ensidigt slopade den differentierade rösträtten. Det har också visat sig vara svårt för t.ex. en småföretagare som startar ett företag med en mycket god uppfinning som produkt att skaffa nytt kapital. Då är det risk för att utomstående intressen satsar så mycket pengar att företagaren tappar greppet och inflytandet över sitt företag. Trots detta har vi ändå inte från majoritetens sida gett upp hoppet och ambitionen om att så småningom kunna finna en konstruktiv lösning. Som vi skriver i betänkandet, pågår det fortfarande en beredning inom regeringskansliet, och i den situationen anser vi att det inte gagnar frågan att utskottet på nytt gör några uttalanden och föregriper detta beredningsarbete. Det är anledningen till att vi avstyrker motionsyrkandena. När det gäller Lars-Ove Hagbergs motion vill jag för egen del säga att det var en mycket betydelsefull reform när de anställda fick utse ledamöter i en bolagsstyrelse och att vi skall vara rädda om den reformen. För mig är det helt naturligt att personalens representanter skall vara fullvärdiga ledamöter med alla rättigheter och skyldigheter. Skulle personalrepresentanterna ha en speciell ställning, med lägre krav på betalningsansvar och skadestånd, skulle många säkerligen betrakta dessa styrelseledamöter som mindre betydelsefulla och anse att de hade mindre befogenheter än övriga ledamöter. En sådan utveckling skulle inte gagna vare sig de anställda eller de lokala fackliga organisationerna. I fråga om olika företagsformer har Håkan Hansson m.fl. i en intressant motion talat om framför allt behovet av företagsformer för tjänsteproducerande företag. Jag måste också få sätta in den frågan i ett något större sammanhang. Jag vill först konstatera att Sverige är ett land som har relativt många företagsformer att tillgå. Vi har enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening, stiftelse och kooperativa verksamhetsformer. Jämfört med andra länder har man i Sverige många alternativ att välja mellan när man står i begrepp att starta en firma, och det är en tillgång för vårt land och för näringslivet i dess helhet. Frågan om ytterligare någon eller några företagsformer skall införas har nu på nytt aktualiserats såväl inom EG som i det nordiska samarbetet, vilket redovisas utförligt i utskottsbetänkandet på s. 34. Utredningsarbetet i de nordiska länderna är naturligt mot bakgrund av det alltmer omfattande arbete som i dag sker inom Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet, med målet att se Norden som en gemensam hemmamarknad och att integrera det ekonomiska samarbetet i Norden i allt större utsträckning. Frågan om vilken associationsform som i framtiden kan vara mest lämplig för de tjänsteproducerande företagen får övervägas i det nordiska utredningsarbetet — ett arbete som kommer att kännetecknas av att man noga orienterar sig om utvecklingen inom EG. I denna situation kan vi från majoritetens sida inte finna att det föreligger tillräckliga skäl för att nu göra något uttalande om behovet av den i motionen särskilt angivna företagsformen. Det finns inte heller anledning för riksdagen att nu begära en ny utredning — utredningsarbetet kommer i gång ändå och överväger samtliga dessa frågor. Herr talman! Med dessa motiveringar ber jag att få yrka avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Lennart Andersson har ingående redovisat bakgrunden till att utskottsmajoriteten inte har kunnat ställa sig bakom vårt yrkande. För folkpartiet är det här en principfråga, som är särskilt viktig i en demokrati, där en man en röst i allmänna val tillmäts betydelse. En aktie är också värd en röst. Vi menar att lika risk på aktiemarknaden skall ge lika rätt till inflytande, men så är inte fallet i dag. Om makten och inflytandet skall kunna spridas, vilket vi arbetar för, måste man gå den här vägen. Jag förstår att det finns sådana hinder som Lennart Andersson beskriver, som integrationsarbetet i EG. Men utländska kapitalägare har ju redan nu rätt att köpa aktier på den svenska marknaden. Man måste gå till grunden med detta, genom att slopa just den differentierade rösträtten på aktiemarknaden. Jag ser ändå positivt på den redovisning som Lennart Andersson har lämnat, och jag tar fasta särskilt på orden ”att finna en konstruktiv lösning”. Vi återkommer till frågan tills det har tagits fram en konstruktiv lösning för att slopa differentieringen av röstvärdet för aktier — det är det mål vi arbetar för.
Herr talman! Pet gladde mig att Lennart Andersson betecknade motionen av Håkan Hansson m.fl. som intressant, men vi har kommit fram till olika slutsatser. Lennart Andersson sade att frågan skall sättas in i ett större sammanhang, och det är också vad vi reservanter vill göra. Visserligen är det sant att det finns olika företagsformer i vårt land, men det behöver uppenbarligen göras en översyn när det gäller om någon ytterligare företagsform skall införas för just den typ av företag som motionärerna tar upp. Vi står inför förändringar, och om några år genomförs av allt att döma en ny företagsbeskattning. Vi står inför ett ökat samarbete både i Norden och gentemot Europa, och det är viktigt att inte i onödan uppskjuta överväganden om olika företagsformer. Från den synpunkten beklagar jag att majoriteten vill avslå motionerna, även om skrivningen är välvillig. Det skulle ha varit helt på sin plats att riksdagen nu hade gjort ett uttalande, som föreslås i reservation 3.
Herr talman! Ulla Orring säger att frågan om ett slopande av röstvärdesdifferentieringen på aktier är en principfråga för folkpartiet. Jag har förstått det under de senaste åren, eftersom folkpartiet ständigt återkommer i den frågan. Jag måste tyvärr också konstatera att folkpartiet har haft ledamöter i de olika utredningarna men att dessa ledamöter inte har haft förmågan att komma med något eget förslag till hur denna svåra fråga skall lösas. Folkpartiet får naturligtvis komma tillbaka med motioner, men det skulle då vara intressant att i de motionerna se några förslag. Hur långt är folkpartiet berett att gå när det gäller att tillåta utländska intressen att köpa upp vitala delar av det svenska näringslivet? Skulle vi ensidigt överge den möjlighet de utländska intressena i dag har att i huvudsak få köpa röstsvaga B-aktier och i stället tillåta dem att köpa andra aktier, skulle de få ett mycket större inflytande i svenskt näringsliv. Är det den utvecklingen som folkpartiet önskar sig? Har man då verkligen tänkt igenom alla konsekvenser och vad det innebär för det svenska näringslivet och för den svenska marknaden? Jag bara efterlyser litet mer tankar från folkpartiet i fortsättningen.
Herr talman! Jag förstår att Lennart Andersson upplever den här frågan som besvärande för socialdemokratin, att man skiljer ut de små aktieägarna ifrån majoriteten, de som tillhör ett kollektiv. Men det här är en viktig principfråga. Det vill jag faktiskt upprepa. Om jag inte minns fel har Olle Wästberg suttit med i en av de här utredningarna, och jag tror att han där ganska klart har redogjort för folkpartiets inställning. För övrigt kommer vi tillbaka i frågan. Vi vill ha ett fritt näringsliv och vi vill framför allt uppmuntra till ett enskilt aktieägande. Det gör man inte genom att begränsa rösträtten för de enskilda aktieägarna. Det är den viktiga principfrågan i ett demokratiskt samhälle som vi vill slå vakt om. Vi tror att man skulle få många fler enskilda aktieägare om människor visste att de hade en röst för varje aktie.
Herr talman! Jag vill bara replikera Ulla Orring och säga att den här frågan inte alls är besvärlig för socialdemokratin. Vi fortsätter gärna med att i olika utredningar se om vi kan finna lösningar på alla de problem som här tornar upp sig. Vi har inte heller något emot att det enskilda aktieägandet sprids till allt fler människor. Det är en sak som redan har skett i landet och som sker för varje år. Det är ingen nyhet. Ulla Orring nämner en av folkpartiets ledamöter som medverkade i en tidigare utredning. Jag hade själv förmånen att delta i den utredningen och kan bara konstatera att folkpartiets representant inte kunde komma med några förslag till lösningar. Han talade bara om folkpartiets principiella inställning, att det skulle vara en aktie en röst. Men när det gäller om man skall gå därutöver och finna en lösning, har folkpartiet hittills inte kunnat komma med några förslag. Det är bara det jag vill slå fast.

Herr talman! Jag yrkar för miljöpartiet bifall till reservationerna 1 och 3 till detta betänkande. För övrigt stöder jag utskottet.

Herr talman! Den fråga om livsförlängande åtgärder som tas upp i motion S0494 är mycket komplicerad. Jag anser att majoriteten i socialutskottet gör det för enkelt för sig när man avfärdar motionen. Min uppfattning är att riksdagen bör begära en utredning och därför göra en framställning till regeringen. Jag yrkar därför bifall till reservation 3. Jag tycker också att utskottets majoritet går fram för snabbt när man tar ställning till de synpunkter som har framförts av fängelsestraffkommittén utan att invänta den diskussion som sker i och med remissbehandlingen. Betänkandet är ute på remiss, men socialutskottets majoritet har redan en uppfattning klar. Jag tycker att detta är att gå för hastigt fram. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 4.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

Det måste gälla organ för transplantation såväl inom som från och till Sverige. Vi kan inte acceptera sådana avarter som i dag av ekonomiska skäl växer fram. Exempel på detta är att människor säljer sin ena njure för 119 att klara sin dåliga ekonomi. Annonser som ger möjlighet till detta har förekommit i tyska tidningar. Det har också förekommit att människor i u-länder säljer organ till i-världen för att överleva, samt mycket annat som verkligen inte är etiskt. Jag frågar: Vart tar etiken och moralen vägen om det ekonomiska får styra? Genom donationer och testamenten skall människor ge organ som frivilliga gåvor, inte sälja dem för pengar. Annars uppstår olösliga moraliska och etiska problem. Vi måste också diskutera behovet av transplantationer. Hela denna fråga har samband med i hur hög grad vi skall prioritera högteknologisk och dyrbar kirurgi i förhållande till den mindre glorifierade vården av barn och gamla. Denna fråga gäller också hälsovården över huvud taget. Varje år dör t.ex. 10 000 svenskar av tobakens verkningar. Och hur många tror ni dör på grund av alkohol, trafikskador och miljönedsmutsning? Detta är skadeorsaker vi verkligen kan göra något åt. Vi har inte pengar nog att vårda oss ur krisen. Vi måste arbeta profylaktiskt. Då behövs förhoppningsvis inte så många transplantationer i framtiden. Tyvärr kommer vi ganska snart av ekonomiska och personella skäl att bli tvingade att prioritera inom vården. Då måste vi ta ställning till dessa svåra frågor. I verkligheten lär det göras redan i dag, fast det inte talas så mycket om det. Vi måste se till att alla människor får ett värdigt liv. Jag har talat mycket om det värdiga livet, jag har många gånger här talat om tiden, den tid som är tillmätt en människa. Man kan inte förlänga sitt liv hur mycket som helst, det vet vi. Men i dag kan vi göra saker för att förlänga livet. Frågan är om vi bara skall förlänga livet eller om vi inte också skall se till att de som lever får ett innehållsrikt liv. Därför tycker jag att man kanske inte skall satsa fullt så mycket på transplantationer, även om det kan finnas tekniska möjligheter för detta.

Herr talman! I detta betänkande behandlas flera etiska frågor i anledning av sju motioner, frågor angående transplantationer, obduktioner, frågor om rätten att avstå från livsuppehållande insatser i livets slutskede och om aktiv dödshjälp. Här behandlas också en motion från miljöpartiet, där en ny utredning kring dödsbegreppet begärs. När det gäller det sistnämnda yrkandet vill jag framhålla att när riksdagen våren 1987 fattade beslut om lagen om kriterier för bestämmande av människans död var det efter en omfattande och lång process. Frågan hade diskuterats under många år. Utredningen om dödsbegreppet lade fram sitt förslag 1984, och en omfattande remissbehandling följde. Detta låg sedan till grund för propositionen. Detta kom att bli en fråga som alla riksdagsledamöter engagerade sig i; man försökte verkligen sätta sig in i dessa svåra frågor. Socialutskottet ägnade mycket tid och engagemang åt att behandla propositionen. Det var således inget förhastat beslut som fattades den gången, utan det var noga genomarbetat. Lagen trädde i kraft så sent som den 1 januari 1988. Utskottsmajoriteten har inte funnit anledning att på nytt ta upp frågan till prövning. Reservation 1 avstyrks. I samband med att nämnda lag antogs behandlades också frågor kring transplantationer och obduktioner, frågor som återkommer i de nu aktuella motionerna. Här avvaktar utskottet transplantationsutredningen, som behandlar de frågor som berörs i dessa motioner, t.ex. frågan om aktivt samtycke i samband med donation av organ. Utredningen väntas vara klar nästa år. Utskottet begär nu att få en redovisning av utfallet av nuvarande regler om obduktion och dödsbevis i samband med detta. När det gäller motionsyrkandet om utredning av ovillkorlig rätt att avstå från livsuppehållande insatser i livets slutskede genom en dokumenterad viljeyttring, ett s.k. livstestamente, har utskottet så sent som förra året avstyrkt en sådan motion. Utskottet menade då att utgångspunkten måste vara att hälsooch sjukvården ger den behandling som behövs med hänsyn till vetenskap och beprövad erfarenhet, om inte patienten själv avböjer behandlingen. Utskottets inställning var att det är genom god vård, innefattande bl.a. adekvat smärtlindring och psykologiskt stöd, som sjukvården bäst hjälper döende eller svårt sjuka människor. Det är viktigt att upprätthålla ett förtroende för sjukvården. Det är när vi står ute i verkligheten många gånger mycket svårt att avgöra om en människa är svårt sjuk och kanske kan botas eller om hon verkligen befinner sig i livets slutskede. Utskottets majoritet vidhåller sin tidigare ståndpunkt. Jag yrkar avslag på reservation 3. Två motioner som rör aktiv dödshjälp avstyrks också här. I den ena, av Sten Andersson i Malmö, begärs en utredning om möjlighet till aktiv dödshjälp. Ulla Tillander m.fl. uttrycker i sin motion oro för att utvecklingen i samhället skulle gå mot en inställning som skulle tillåta detta. Utskottet är enigt om att avstyrka motionerna men inte om motiveringen. Motionärerna har hänvisat till fängelsestraffkommitténs betänkande, som för närvarande bereds i justitiedepartementet. Det är ju brukligt att avvakta regeringens beredning innan utskott och regering tar ställning. Men här har utskottsmajoriteten faktiskt tagit intryck av all den oro som kommit till uttryck från olika grupper av människor, som har uppfattat just fängelsestraffkommitténs förslag som om samhällets syn på aktiv dödshjälp skulle ha förändrats.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

Herr talman! Låt mig korrigera mig på en punkt. Jag sade att remissbehandling pågår. Det är alldeles riktigt, som Ingrid Andersson säger, att remissbehandlingen är avslutad. Vad jag har vänt mig emot är att socialutskottet tar ställning innan vi haft tillfälle att studera remissutfallet.

Herr talman! Jag ville bara säga att det finns många människor som när det gäller hjärnrelaterade dödskriterier föredrar det gamla dödsbegreppet och har svårt att finna sig i det nya. Jag hade räknat med att inte behöva agera här. Jag trodde nämligen att den här frågan skulle gå ganska obemärkt förbi. Jag hade fått uppfattningen att man inte ville ha en diskussion i denna fråga, eftersom motsvarande diskussion förra gången var så uppslitande att kammaren ville undvika en ny debatt i frågan. Jag vill i alla fall poängtera att det verkligen finns ganska många människor som inte vill acceptera begreppet hjärndöd. Därför finns det all anledning att låta dem få en stämma i riksdagen.

Herr talman! Jag tar dagens betänkande till utgångspunkt för att tillåta mig att påminna kammaren om att regeringen på riksdagens uppdrag för flera år sedan tillsatte ett medicinskt-etiskt råd. Rådets uppgift är att försöka fånga vad som försiggår inom forskningen och annan medicinsk utveckling och att fungera som en förmedlande länk mellan vetenskap, folkopinion och politiker. Regeringen underströk också i direktiven att huvuduppgiften skulle vara att bevaka och bedöma den forskning, diagnostik och behandling som är särskilt känslig för den mänskliga integriteten och som på sikt kan hota människovärdet. Alla ställningstaganden i de stora existentiella frågorna är djupt personliga. I det avseendet är rådets ledamöter inte mer experter än andra människor. Rådet, som är tvärvetenskapligt sammansatt, kan hjälpa till att redovisa och analysera värdegrunder och konsekvenser av etisk och moralisk natur. På så sätt medverkar rådet till att skapa en beredskap inför de allt svårare etiska frågor som forskning och utveckling ger upphov till. Med anledning av fängelsestraffkommitténs betänkande och Landstingsförbundets enkät, som fungerat som väckarklockor, har rådet börjat syna argumenten för och emot livsuppehållande behandling. En av rådets ledamöter har studerat verkligheten i Holland. Rådet är på inga vis färdig i sin analys och kan inte lämna sin syn på livsuppehållande behandling i Sverige. Som medlem av rådet menar jag att det för närvarande inte går att vare sig helt avvisa tankarna eller acceptera dem — först måste man definiera vad man menar med bl.a. aktiv och passiv dödshjälp och livsuppehållande behandling, om detta förekommer och vilka som deltar osv. Det fanns många sammanblandningar, grumligt tänkta tankar m.m. i den enkät som skickades ut från Landstingsförbundet. Av den anledningen fick man också de svar man förtjänade. I ett uttalande i anledning av enkätsvaren framhöll rådet att det är mycket svårt att tolka den egentliga innebörden av svaren. Rådet sade också att det är viktigt att debatten breddas och fördjupas och att rådet ser det som en viktig uppgift att medverka i det arbetet och avser att återkomma i frågan. Av den aniedningen tycker jag personligen att det är naturligt att följa Daniel Tarschys i hans reservation 3, i vilken han begär en utredning av frågorna. Herr talman! Angående det särskilda yttrande som Ulla Tillander m.fl. har lämnat vill jag säga följande. Liksom Ulla Tillander tillhörde jag dem som här i riksdagen under förra perioden in i det sista motarbetade lagen om hjärnrelaterade dödskriterier. Vi var faktiskt 90 reservanter mot det beslut som då fattades. Jag har också personliga upplevelser och erfarenheter av den oro och de missförstånd som bredde ut sig i samband med diskussionerna. Jag instämmer alltså helhjärtat i den bedömning som görs i det särskilda yttrandet.
Herr talman! Ja, det finns ett medicinskt-etiskt råd. I det rådet finns alla politiska partier utom miljöpartiet representerade. Därför hoppas jag att miljöpartiet skall få göra sin stämma hörd även där, för vi är mycket intresserade av de etiska frågorna.

Herr talman! Det är förvisso ett stort steg från föregående ämne till att diskutera jordförvärvslagstiftningsfrågor, men vi får väl försöka. Jordförvärvslagen är en av de lagar som kraftigt, kanske rent av kraftigast, inskränker äganderätten till mark. Trots att lagen har liberaliserats så stadgas det fortfarande att staten genom lantbruksnämnderna skall få bestämma vem som skall få köpa, eller för den delen sälja, jordbruksmark och skogsmark och till vilket pris. Vi kan naturligtvis försöka lagstifta om mycket, men vi kan inte lagstifta om allt. Lika omöjligt som det är att lagstifta om i vilken riktning vattnet skall rinna i en älv eller en flod, lika omöjligt är det faktiskt att försöka förta sambandet mellan tillgång och efterfrågan på vissa varor och produkter — i det här fallet tillgång och efterfrågan på jordbruksmark. Jag skulle vilja säga att just jordförvärvslagstiftningen är ett exempel på ett sådant misslyckande. Det är precis lika misslyckat som socialdemokraternas försök att komma till rätta med bostadsmarknadsproblemen genom lagstiftning. Det har gått lika illa med effekterna av jordförvärvslagen som med lagstiftningen på bostadsmarknaden. Vi har inte kommit till rätta med en hög prisbildning — vi har fortfarande lika höga priser. På bostadsmarknaden finns en svart marknad, och jag vill påstå att vi har eller håller på att få en svart marknad också på jordbruksfastigheter. Vi har en fastlåst marknad. Den här lagstiftningen innebär naturligtvis ett lågt utbud och en mycket låg omsättning på jordbruksfastigheter. Detta är inte till nytta för jordbruksnäringen i sin helhet. Det är naturligtvis viktigt att det finns en omsättning och en fungerande marknad även på det området. Det är mot den bakgrunden man skall se att vi moderater länge, envist och konsekvent har drivit förslag om liberalisering av jordförvärvslagen. Vi vill ha en i princip fri marknad, framför allt för fysiska personers möjligheter att köpa fastigheter. Vi tycker inte att det kan vara rimligt att politikergrupp i lantbruksnämnderna skall bedöma huruvida det pris på en fastighet som överenskommits vid en uppgörelse mellan två parter är skäligt. Vi tycker knappast att det är möjligt för samma politikergrupp att bedöma huruvida en köpare är kapabel att bruka en jordbruksfastighet i framtiden, att bedöma hans yrkeskunskaper. Vi tycker inte att det är möjligt för samma grupp att bedöma huruvida det är troligt att vederbörande köpare kommer att bosätta sig på fastigheten eller inte — etc., etc. Det finns många sådana regler som lantbruksnämnderna har att gå efter när det gäller att medge eller vägra förvärvstillstånd. På senare tid har också en statlig utredning, genom enmansutredaren professor Sören Wibe, t.o.m. anammat våra moderata förslag på det här området — eller skall jag säga på det här området också. Han har i sin utredning påvisat avigsidorna med den gällande jordförvärvslagstiftningen, och han har bevisat att den faktiskt har gjort lantbruksnäringen större skada än nytta. Det finns alltså, menar vi från moderat håll, starka skäl som talar för att förvärvsprövningen för fysiska personer äntligen skall avskaffas.

Sådana köp skall alltså prövas även i fortsättningen. Kanske det rent av är så att sådana förvärvsprövningar bör skärpas i fortsättningen. Herr talman! Mot bakgrund av detta ber jag att få yrka bifall till vår reservation 3.

Herr talman! När moderaterna talar om frihet är det som vanligt penningens frihet de menar. Nu är det faktiskt så att en skicklig jordeller skogsbrukare inte nödvändigtvis är utrustad med en fet plånbok. Av den anledningen tycker vi i vpk att det är viktigt inte bara att jordförvärvslagstiftningen bevaras utan också att den skärps. Jordförvärvslagen har sin bakgrund i en lagstiftning från början av seklet, som förbjöd bolagsköp av jordoch skogsbruksfastigheter. Den lagstiftningen tillkom för att förhindra det s.k. baggböleriet, dvs. att stora bolag köpte upp mark från fattiga småbönder. När lagen äntligen stiftades var det emellertid för sent — som vanligt, frestas man att säga — för då hade redan en enorm omfördelning av mark ägt rum. Denna lagstiftning har sedan genom åren åtskilliga gånger reviderats. Syftet med lagen har varit att främja familjejordbruk och att bevara ett samband mellan boende och brukande, att underlätta en nödvändig rationaliseringsprocess inom jordoch skogsbruk samt att förhindra i samhällets ögon olämpliga förvärv, t.ex. förvärv som sker i spekulationssyfte. År 1979 skedde en större förändring av den här lagstiftningen, då den regionalpolitiska ambitionen gjordes än tydligare. Dessutom infördes en prisprövning. Förvärv där priset bedömdes som alltför högt i förhållande till egendomens värde skulle inte accepteras. Detta skedde mot bakgrund av den snabba prisstegring på jordbruksmark som hade ägt rum. Det visade sig också att priskontrollen hade en tillbakahållande effekt på priserna. Men 1987 mjukades de här reglerna upp. Nu skulle förvärv bara hindras om det föreslagna priset låg ”avsevärt” över fastighetens värde. Det är uppenbart att den här uppmjukningen av bestämmelserna har bidragit till en prisstegring på jordoch skogsbruksfastigheter. Lagen är alltså i sin nuvarande utformning inte ett tillräckligt verktyg för att nå de mål riksdagen har satt upp, nämligen: Ö Att värna om familjejordbruken och stärka sambanden mellan boende och brukande, Ö att befrämja rationaliseringsprocessen inom jordoch skogsbruk samt Lagen behöver alltså ses över i det uttalade syftet att skärpa den, så att t.ex. spekulationsköp förhindras och så att sambandet mellan boende och brukande stärks. Därför behöver lagen kompletteras, t.ex. med möjligheter till vitesföreläggande. Den som köpt fastighet under villkor om boende men inte uppfyller detta villkor skall kunna föreläggas vite. Detta skall årligen kunna upprepas tills rättelse har skett eller fastigheten sålts vidare. I betänkandet hänvisas upprepade gånger - och även föregående talare gjorde det - till den utredning som Sören Wibe under året genomfört för att jämföra lagens ambitioner med dess faktiska effekter. Även i denna utredning konstateras att lagen inte förmått leva upp till sina intentioner. Det kan man sedan dra litet olika slutsatser av. Man kan ge upp intentionerna, säga att lagen inte behövs och avskaffa den. Eller också kan man se över lagen och lägga fram förslag som gör den mer effektiv. Ett förslag, som skulle göra den mer effektiv men som inte nämns i detta betänkande, är att låta även släktförvärv beröras av lagen. De fastighetsöverlåtelser som i dag över huvud taget berörs av lagen omfattar bara en tredjedel av dem som sker. Utredningen har nyligen blivit klar, och jag utgår från att riksdagen med anledning av den snart kommer att behandla jordförvärvslagen igen. Inför den kommande hanteringen hade det varit mycket bra om regeringen från riksdagen fått tydliga direktiv om ambitionen med jordförvärvslagstiftningen. Jag yrkar därmed bifall till reservationerna 1 och 2 i jordbruksutskottets betänkande. Det är reservationer i vilka man vill se till att sambandet mellan boende och brukande skärps samt förhindra förvärv i spekulationssyfte. För närvarande arbetar en annan utredning med en översyn av naturvårdslagen. Den skall bl.a. se över biotopskyddet, som nu är obefintligt. En aspekt av detta tas upp i motion 307 om ädellövsskogarnas svaga skydd. Vpk delar motionärernas uppfattning, att det i dag tas alltför litet hänsyn till naturvården. Men vi är inte övertygade om att förslaget till lösning i motionen är det rätta. Vi har därför avstått från att yrka bifall till motionen och hoppas i stället att den pågående utredningen skall lägga fram förslag som stärker naturvårdshänsynen i lagstiftningen. Vi hoppas att också snart få återkomma till en diskussion här i riksdagen kring naturvårdshänsynen.

Herr talman! Jag skall inte glädja kammaren med ett 15 minuter långt flammande tal om jordförvärvslagen. De 15 minuter som jag är antecknad för på talarlistan är en beklaglig felskrivning. När man talar om jordförvärvslagen, tycker jag att man skall tala om livskvalitet. Det positiva som jordförvärvslagen vill uppnå när det gäller att förhindra köp i spekulationssyfte är att ge större möjligheter för människor att bosätta sig på landsbygden och att driva egna företag, vilket kanske kan vara roligare än att vara anställd. Sören Wibes utredning, som faktiskt inte var klar första gången vi behandlade dessa frågor, talar om att jordförvärvslagen har misslyckats i många av sina intentioner. Bl.a. sägs att jordförvärvslagen i sina rationaliseringssträvanden kan ha bidragit till en avfolkning av landsbygden och att prisprövningen inte fungerat så effektivt. Vad man enligt min mening bör se på är inte att ta bort målsättningen i lagen om att fastigheterna inte skall bli alltför dyra, utan det är att försöka få fram nya medel med vars hjälp problemen kan lösas. Det är viktigt. I ett särskilt yttrande till betänkandet har vi utvecklat detta. Vi har tyvärr inte väckt någon motion i ämnet. Vi föreslår att booch brukarprincipen skall gälla även för släktförvärv. I utredningen påpekas också att det stora problemet faktiskt är de många köp som aldrig prövas. Människor ärver en fastighet och låter den helt enkelt förfalla genom att de bosätter sig någon annanstans i landet. Det riktiga måste vara att människor som vill driva jordoch skogsbruk skall få chansen att göra det genom att förvärva sådana fastigheter. I utredningen sägs vidare att detta med bokrav är något som skulle fungera effektivt. Vi i miljöpartiet går längre och säger att booch brukarprincipen skall gälla och skärpas. Det handlar reservation 1 om. Denna princip skall även gälla släktförvärven. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Reservation 4, som egentligen är en centermotion, ställer vi oss också bakom. Den handlar om att kyrkans och domänverkets mark skall säljas av till enskilda jordoch skogsbrukare som behöver kompletteringsmark. Det kan vi instämma i, och det är också med i våra program. Men vi anser också att sådan mark även kan gå till dem som över huvud taget inte har någon mark. Det blir kanske i framtiden möjligt för människor som vill ägna sig åt skogsbruk att starta rena, små skogsbruksföretag, något som inte finns i dag. Vi vill egentligen gå ännu längre och säga att detta även skall gälla de stora bolagens mark. Men nu har kyrkan och domänverket så mycket mark att det är lämpligt att börja där. Till slut skall jag säga några ord om den reservation som Annika Åhnberg berörde, nämligen den om ädellövskogarna. I fråga om dem har vi ett särskilt gemensamt yttrande. Motionären tar upp en mycket viktig fråga, nämligen att ädellövskogen har ett alltför svagt skydd. Det har många gånger visat sig att ädellövskog har avverkats där den inte borde ha fått avverkas. På sådana platser har man planterat något helt annat, vilket beror på att man har fuskat med beståndsbegreppet. Det saknas något mycket viktigt i vår naturvårdslag, nämligen ett biotopskydd. I Sverige kan vi fridlysa växter och djur. Man får alltså inte slå ihjäl djur eller plocka ovanliga blommor. Men det finns inget skydd för de hotade växtoch djurarternas miljöer. Vi menar att det är något som man måste ändra på. En sådan typ av skydd finns redan i Danmark och även i USA i en lag som heter Endangered species act. Miljöpartiet planerar att ganska snart lägga fram ett eget lagförslag om biotopskydd. Vi tror nämligen att den utredning som arbetar med en ny naturvårdslag kan behöva litet hjälp, idéer och uppslag för att komma vidare.

Herr talman! Den nuvarande jordförvärvslagen kom till 1987. Det var socialdemokraterna och centerpartiet som i huvudsak stod bakom formuleringarna i den, även om vi fick göra vissa eftergifter. Det är möjligt att det är dessa som har gjort att det har varit svårt att nå upp till lagens målsättningar, något som bl.a. Sören Wibe har påpekat i sin utredning. Vi vill peka på två saker i betänkandet, nämligen till att börja med frågan om att skärpa kraven för boende och brukande, något som redan har berörts av bl.a. Annika Åhnberg. Det är mycket viktigt för att bevara en levande landsbygd. Ett krav som vi har fört fram i flera år och nu återkommer till är att det skall finnas möjlighet att hävda villkor för att en köpare skall få bruka en fastighet och bosätta sig på den. Vårt förslag är att det skall vara förenat med vitesföreläggande om vederbörande inte inom viss tid bosätter sig där. Den andra frågan gäller en sak som kom bort i och med 1987 års beslut. Det fanns tidigare en paragraf, som stadgade att förvärv som kom till huvudsakligen i kapitalplaceringssyfte kunde förvägras. Den paragrafen försvann alltså, och därefter har det nog gjorts flera förvärv i rent kapitalplaceringssyfte. Det går nu en våg av liberalisering över landet, och det innebär att man i många sammanhang strävar efter att flytta inflytandet från de politiska instanserna till penningen. Detta står naturligtvis delvis i strid med de politiska mål som vi har anledning att sätta upp. Ett livskraftigt jordbruk är grunden för en levande landsbygd. För någon vecka sedan kom det en utredning från riksrevisionsverket som visar att lönsamheten i det svenska jordbruket är sämre än vad man hade trott och som framgått av tidigare redovisningar. Jag tror att det är viktigt att jordbruket får en möjlighet att bedrivas på ett företagsekonomiskt riktigt sätt. Därför kan man inte heller bortse från att en del jordbruk behöver förvärva tillskottsmark för att bli mer rationella. Samtidigt finns naturligtvis ett intresse att bevara enheter där människor kan bo, så att man bevarar befolkningen på landsbygden. Det gäller att hitta den rätta avvägningen mellan de här bägge frågorna. Det förslag om att helt slopa prisprövningen som Sören Wibe lägger fram i sin utredning försvårar för jordbruket att behålla jordbruksmarken, samtidigt som det gynnar personer som bara ser jordbruket som ett placeringsobjekt. Jordbrukets dåliga lönsamhet för närvarande gör att det inte har möjlighet att betala de höga priser som skulle bli fallet om prisprövningen helt försvinner. Därför anser vi att det är ett oacceptabelt förslag att ta bort den helt. Det kan ju finnas anledning att fundera litet över den här utredningen, eftersom frågan sannolikt kommer tillbaka till vårriksdagen i samband med att det skall fattas ett mera övergripande beslut om jordbrukspolitiken. I utredningen hävdas bl.a. att om en köpare är beredd att betala ett överpris för en jordbruksfastighet, skall köparen själv få svara för följderna. Den utsagan av utredaren tyder på att han har uppfattat prisprövningens syfte helt och hållet fel. Det har aldrig varit meningen att prisprövningen skulle skydda spekulanterna från att betala ett för högt pris. Utgångspunkten har ju varit att man skall skydda de aktiva brukarna mot att det kommer en aggressiv köparstorm från dem som bara vill placera pengar i jordbruksfastigheter. På en punkt har jag anledning att dela uppfattningen i Wibes utredning, och det är när han visar på att bolagsägd skogsmark på intet sätt är mer aktivt brukad än den privatägda skogen. Det stöder vår uppfattning i centerpartiet att det privata skogsbruket bör tillföras mark genom utförsäljning av domänverkets och kyrkans skog. Den frågan har vi tagit upp i reservation 4, och frågan om brukarsambandet och kapitalplaceringen har vi tagit upp i reservationerna 1 och 2. Jag yrkar bifall till de reservationerna.

Herr talman! Ett par kommentarer. Prisprövningen är enligt min uppfattning lika mycket en fråga för säljarparten som för köparparten. Varför skall det vara på det viset att just de lantbrukare som har slitit i många år och som nu vill sälja eller har velat sälja sina fastigheter de gångna åren inte skall få göra det till de priser som den s.k. marknaden är beredd att betala? Jag tycker för min del att det är stötande att straffa de brukare som i det här faktiskt många gånger har sin pension förberedd. När det gäller de kapitalstarka köparna som spekulerar skulle jag nog vilja påstå att det finns många exempel på att just de köparna har berikat den landsbygd som de befaras bidra till att avfolka. De har i själva verket i många fall tillfört näringen nytt kapital, de har rustat upp gårdar och sett till att dessa så att säga har fått nytt liv och nya boende utöver dem själva. I de flesta fall är köparna faktiskt ute efter att först och främst bo där själva. Sedan kan man alltid diskutera om det är nödvändigt att de handgripligt brukar gården själva eller så att säga låter bruka den. Regleringar föder alltid nya regleringar, och jag upprepar vad jag sade tidigare, att jag finner det synnerligen svårt för en lantbruksnämnd att bedöma trovärdigheten när en köpare säger sig ämna flytta till gården.

Herr talman! Carl G Nilsson säger att det skulle vara ett straff för säljaren att inte kunna ta ut ett pris på en spekulativ marknad. Det kan rimligen aldrig vara något straff, och vi har heller inte velat sätta marknaden ur spel. Men vi tycker att det är rimligt att man har en sund marknad, där köparna får konkurrera på något så när lika villkor och där jordbrukets avkastningsmöjligheter är den viktigaste grunden för prissättningen på fastigheterna, inte vissa människors tillgång på s.k. billiga pengar. Jag tror att de flesta säljare inser att det här är viktigt. Vi har konstaterat att efter 1987, efter det att vi lättade på lagstiftningen, har - trots att lönsamheten i jordbruket har sjunkit - priserna stigit från så där 1,3 å 1,4 gånger taxeringsvärdet till i stort sett två gånger taxeringsvärdet i snitt. Det finns väldigt stora regionala avvikelser. I arbetsgruppen om livsmedelspolitiken, som lämnar sin rapport i nästa vecka, diskuteras ganska intensivt frågan om att jordbruksmarken är för högt värderad och att det är ett bekymmer i det här sammanhanget. Man avser från socialdemokratiskt håll att lägga fram förslag som skulle innebära att priserna sänks och att avkastningsvärdet på jordbruksmarken dramatiskt skulle sänkas. Om man i det läget går in med politiska beslut som innebär att vi släpper in ytterligare köparkategorier, kommer det att innebära att spännvidden, som redan i dag kan vara ett bekymmer på sina håll, blir mycket större. Det är en sak som i varje fall vi från centerpartiet inte vill vara med att befrämja. Sedan håller jag med Carl G Nilsson om att det kan vara bra att det sker en omsättning på fastigheter. Naturligtvis är det bra att nya människor kommer ut i bygderna. Det är alldeles rätt. De tillför kanske nytt kapital, nytt liv, nytt boende. Men det är ju inget förbud att köpa fastigheter. Det är bara det att man skall kräva av dem som köper att de skall bosätta sig där och gärna också bruka fastigheten. Den som bosätter sig på fastigheten har nog sällan haft något bekymmer att få förvärvstillstånd, om man inte - före 1987 - sett att köpet tillkommit i rent kapitalplaceringssyfte. Jag tror att det vore bra att tillföra en sådan bestämmelse även härefter.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar bygger på ett antal motioner. Som tidigare sagts, började den lagstiftning som nu gäller att tillämpas vid halvårsskiftet 1987. Intill dess hade fastighetspriserna i stort sett legat stilla en tid, och köp och försäljning hade i väldigt stor utsträckning stagnerat. Det ledde till att regeringen lät göra en översyn av lagen, med en proposition som följd. Som Karl Erik Olsson sade, fattades sedan beslutet i stor enighet. Man skulle göra det lättare för människor att få köpa jordoch skogsbruksfastigheter. Man tonade ner kravet på strukturrationaliseringar för att kunna få ut fler människor på landsbygden. Det var baktanken. Man lät också prisprövningen få mindre betydelse. Att jordförvärvsfrågorna är viktiga och angelägna att diskutera märker vi närmast genom att de är uppe till debatt i den här kammaren i stort sett varje år. Det är i och för sig inte så konstigt, eftersom de har stor betydelse, framför allt för vår landsbygd. Frågan om vem som skall få rätt att förvärva mark kan många gånger vara värdeladdad. Det handlar inte bara om ägandet i sig, utan om många andra aspekter t.ex. att över huvud taget få bo och verka på landsbygden. Det kan röra sig om rätt till jakt och fiske. Naturvården kommer också in i bilden. Skattepolitiken är ett annat område som har stor betydelse för jordoch skogsbruksnäringen. Det är angeläget att de som förvärvar jordoch skogsbruksfastigheter verkligen gör det i akt och mening att bruka dem och utöva aktiviteter som främjar fortsatt utveckling på landsbygden. Det har mycket stor betydelse för landsbygdsutvecklingen vem som äger mark och vem som får förvärva jordoch skogsbruksfastigheter. Under den tid som den nuvarande jordförvärvslagen har varit i kraft, har det förekommit prisökningar på fastigheter. Om den utvecklingen skulle få fortsätta ohämmat och gå för långt, skulle vi få en prisbild som säkert skulle göra det svårt för unga människor som vill ägna sig åt jordoch skogsbruksnäringar att kunna göra det. Det skulle även fördröja och försvåra en del generationsväxlingar. Prisbilden är dock ingalunda entydig. Skillnaderna är stora, beroende på var man befinner sig i landet. Vi kan ta det exempel på regionala skillnader som finns i betänkandet — 14 96 i övre Norrland och 54 96 i Götaland. Det är vidare betydande skillnader mellan de tätortsnära områdena och de som ligger en bit in i landet. I lantbruksnämnden, där jag själv haft förmånen att få verka, kan man se att de fastigheter som ligger nära de stora tätorterna har fått en annan intressekategori. Enligt de undersökningar som lantbruksstyrelsen har gjort beror prisökningen när det gäller skogsfastigheter i huvudsak på ökade virkespriser. Till betänkandet har 4 reservationer fogats. Det är något förvånande. Utredningskommittén för utformandet av det framtida jordbruket kommer i nästa vecka att lägga fram sitt betänkande för regeringen. Regeringen har också låtit göra en översyn av jordförvärvslagstiftningen, och det lades fram ett förslag i förra månaden. De här frågorna kommer således tillbaka till riksdagen för beslut. Jag tycker att det vore ett märkligt förfarande om man skulle göra förändringar i lagstiftningen innan de jordbrukspolitiska målen har lagts fast och innan förvärvslagstiftningsöversynen har varit ute på remiss. Reservationerna 1 och 2 från centern, vpk och miljöpartiet handlar om priskontrollen och villkorsuppfyllelsen. Mot bakgrund av att jordbruksministern låtit göra en översyn av lagstiftningen som är under beredning och som dessutom skall ut på remiss, finns det för närvarande ingen anledning att göra något riksdagsuttalande i den här frågan. Dessutom är, som jag har sagt tidigare, livsmedelspolitiken under omprövning och beslut kommer under våren. Reservation 3 handlar om förvärvsprövning för fysiska personer. Det är också en fråga som kommer att behandlas i samband med den fortsatta behandlingen av översynen som jag nyss har nämnt. Det skulle dock medföra många problem och vi skulle få en annan ägarkategori om man helt tog bort förvärvsprövningen för fysiska personer. Jag yrkar därför avslag på reservationen. Uttalande om lantbruksnämndernas verksamhet tas upp i reservation 4. När det gäller överföring av mark från domänverket, från bolag och från kyrkan finns redan i dag möjligheter att via jordfonden förvärva och göra byten. Det sker i viss omfattning för att man skall kunna utföra strukturrationaliseringar och på det sättet slå vakt om familjeföretagen och landsbygdsutvecklingen. Alla de frågor som berörs i dessa reservationer kommer vi tillbaka till i vårens beslut. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan i betänkande 1989/90:JoU1 och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag skall egentligen inte polemisera så mycket med Åke Selberg, eftersom jag tror att hans uppfattning i huvudsak överensstämmer med den som jag har redovisat. Dessutom tror jag inte att det i dag finns någon förutsättning att få majoritet för de tillkännagivanden som krävs i reservationerna. Jag delar uppfattningen att dessa frågor kommer tillbaka i samband med att vi skall fatta ett vidare beslut om jordbrukspolitiken. Innan detta beslut skall fattas finns det dock anledning att tänka över dessa frågor. Redan inför beslutet 1987 var det en del kanske alltför liberala tankegångar som föresvävade vissa socialdemokrater. Det är dags att utfärda en liten varning så att vi inte släpper spekulationskapitalet för fritt i det här sammanhanget. Vi låter gärna marknaden användas till det den är bra för, men jag tror att det är viktigt att vi från politiskt håll står fast vid gränserna för marknaderna.
Herr talman! Efter att ha lyssnat på Åke Selbergs anförande är det svårt att förstå varför han inte yrkar bifall till reservationerna 1 och 2 som är fogade till detta betänkande. Han talar om precis samma problem som tas upp i reservationerna, nämligen de kraftiga prisstegringarna i vissa delar av landet och de problem som utboägandet kan medföra. Det borde då vara självklart att det behövs en starkare lagstiftning för att komma till rätta med dessa problem. Åke Selberg säger att frågorna ändå kommer tillbaka till riksdagen. Men, Åke Selberg, på vilket sätt sker det? Om riksdagen markerar en inställning påverkar det i sin tur vilken typ av förslag regeringen återkommer med. Utredningen som det hänvisas till är på inget sätt tillfredsställande när det gäller att komma till rätta med de problem som prisstegringen i vissa delar av landet och det bristande sambandet mellan boende och brukande har inneburit. Det är därför nödvändigt att riksdagen hos regeringen begär att det fortsatta arbetet kring jordförvärvslagstiftningen skall vara inriktat på att motverka spekulation och på att öka sambandet mellan boende och brukande.
Herr talman! Jag skulle vilja säga till såväl Karl Erik Olsson som Annika Åhnberg att det aldrig har funnits något intresse från socialdemokratin att stimulera till spekulationsköp av jordbruksoch skogsbruksfastigheter. Vi har alltid haft intresse av att prisbildningen skall vara så sund som möjligt. Annika Åhnberg säger att hon har svårt att förstå varför jag inte yrkar bifall till reservationerna. Jag tror att det vore ett stort fel, att i dag fatta beslut om förändringar i jordförvärvslagen, då vi vet att vi har ett stort jordbrukspolitiskt beslut framför oss, där vi skall lägga fast de långsiktiga målen. Vi vet också att det kanske blir det mest omfattande jordbrukspolitiska beslut som vi har fattat i det här landet. Därför vore det olyckligt om vi först förändrar jordförvärvslagen och sedan lägger fast målen.

Herr talman! I ett hänseende kan jag hålla med Annika Åhnberg, och det är när hon kritiserar Åke Selberg och Karl Erik Olsson för att de inte tycker att det är angeläget att avgöra dessa frågor nu. Jag tycker för min del att den jordförvärvslag som centern och socialdemokraterna var överens om 1987 orsakar så stora skador att det finns all anledning att snabbt ta itu med dessa frågor. Carl G Nilsson har redogjort för de moderata ståndpunkterna och den samstämmighet som finns mellan moderaterna och den utredning som professor Sören Wibe har gjort, där han har konstaterat att lagen har gjort mycket större skada än nytta, egentligen enbart skada. Den ändring i jordförvärvslagen som gjordes 1987, alltså för ett och ett halvt år sedan, har enligt min uppfattning bara skärpt dessa missförhållanden. Man har öppnat möjligheterna för juridiska personer, för små sågar, små skogsbolag, att köpa in mark. Det har lett till ganska stora förvärv från juridiska personer på vissa områden. Karl Erik Olsson konstaterar att centern och socialdemokraterna stod bakom de kraftiga försämringar i lagen som genomfördes 1987. Samtidigt kräver han boendeplikt, i en reservation till dagens betänkande. Det gör att man verkligen funderar över vad Karl Erik Olsson och centern sysslar med. Vi vet att centern 1987 öppnade för juridiska personer att köpa mark, vilket har fått de skadeverkningar som jag har pratat om. Vi vet vad som hände i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, då de stora bolagsförvärven skedde, framför allt i Norrland, där jag är hemmahö rande och känner till förhållandena. Vi känner till de skador som har orsakats när det gäller bosättning och den motverkan mot en levande landsbygd som detta har lett till. Bolagsförvärv har alltid betytt en död hand över byarna och fastigheterna. Förhållandet är detsamma nu. Det förvånar mig att man från centerns och socialdemokraternas sida ställer upp på detta, då man samtidigt talar om att vi skall ha en levande landsbygd. Jag kan i och för sig förstå att socialdemokraterna vill ha det så här. Åke Selberg kanske inte personligen vill det, men han företräder ett parti som trots allt vill ha socialism och en socialisering av fastigheter. Om man kan överföra fastigheter till bolagsägande får man ju det så småningom. Jag har ännu aldrig sett att en fastighet som har sålts till ett bolag, litet eller stort, någonsin har kommit ut på den öppna marknaden igen. I mina trakter är det inte ovanligt att små bysågar, som utvecklas till större företag med uppemot 50 anställda genom olika manövrer, nu framför allt med hjälp av den nya jordförvärvslagen, lyckas skaffa sig några tusen hektar skogsmark. Dessa bolag blir sedan begärliga uppköpsobjekt för storskogsbolagen. Varför vill man då köpa dessa mindre bolag? Jo, dels får man bort en konkurrent på virkesmarknaden, dels får man tillgång till de arealer som småbolagen har. Det är på det sättet de stora skogsbolagskonglomeraten har bildats. Hur har SCA, MoDo och Stora kommit över sina stora, enorma skogsfastigheter? Jo, genom att köpa upp, fusionera och slå ihop ett stort antal större och mindre skogsföretag. Det är precis den väg vi är inne på nu, om man tillåter den tolkning av lagen som kom till 1987. Det är också det Sören Wibe pekar på. Åsa Domeij talar om livskvalitet och att det är livskvalitet att vara skogsbrukare och att få förmånen att äga en skogsfastighet. Den uppfattningen delar jag helt. Det konstiga är att inte heller hon vill tala om detta med förvärv av juridiska personer. Åsa Domeij talar om att rena små skogsföretag inte finns i dag. Det beror kanske på att Åsa Domeij inte känner till de norrländska förhållandena. Vi har en stor mängd rena små skogsföretag. Jag är själv innehavare av ett av dem. Jag måste säga att den livskvalitet som jag upplevde i måndags, då jag hade förmånen att vara ute och jobba på min fastighet, den går inte att beskriva. Hjälp till att stärka dessa fastigheter! Det kan ske genom att man avstår från att införa restriktioner och släpper fritt för dem som vill skapa och vidareutveckla, genom att man ger enskilda rätt att förvärva fastigheter i större utsträckning.

Herr talman! Det är litet märkligt att lyssna till Hans Dau. Han kritiserar den kompromiss som kom till stånd 1987 för att den öppnade för ökade bolagsförvärv. Jag vill först och främst säga att det var en kompromiss. Det innebär att man inte får allt man vill. Jag har redogjort för detta i mitt första inlägg. För att vi skulle få till stånd ett beslut av något slag där möjligheterna för familjejordbruk bevarades fick vi lov att ställa upp. Men vad gjorde moderaterna i det fallet? Inte ett dugg! Man brydde sig inte om detta och sade att det bara behövdes en lagstiftning för juridiska personer. Moderaterna hade dock inte något krav på skärpning av lagstiftningen för juridiska personer. Jag instämmer i Hans Daus beskrivning. Men totalt sett har det inte underlättats för juridiska personer. Man gav dock en favör till små, lokala juridiska personer i förhållande till de stora. Jag misstänker att den förändringen sannolikt också hade stöd i moderata samlingspartiet. Hans Dau talar ungefär som en centerpartist när han argumenterar mot detta. Vi talade om risken för kedjeköp: först köper den lille upp bondeskogarna, sedan köper den store upp den lille. Men om man talar så, måste man ju vara med om besluten. Man måste vara med och agera. Det duger inte att krypa undan och inte göra någonting. Det finns i och för sig möjligheter i dag. Vår reservation 4 innebär ett försök att vrida klockan rätt. Där tar vi upp frågan om att använda domänverkets, kyrkans och bolagens skogar för att förstärka familjejordbruken. Även om det var en del andra saker jag inte tyckte om, gläder det mig att Hans Dau har pläderat för den motionen. Jag hoppas att han också röstar på den, när vi så småningom kommer till omröstning.

Herr talman! Hans Dau säger att det blir stora skador med anledning av den jordförvärvslag som beslutades 1987. Men vi som var i Skaraborg och lyssnade på lantbruksnämnden fick ganska klara besked. Man håller där på med ett strukturarbete. När lagen trädde i kraft och möjligheterna öppnades i vidare bemärkelse att köpa mark, blev det stopp på möjligheten att skapa bättre brukningsenheter. Det vittnar väl inte om annat än att man fick in en annan ägarkategori, som gärna köpte de små ägorna. När det gäller beskyllningarna om att vi har öppnat vägen för juridiska personer kan jag säga att graderingen är: 1. fysiska personer, 2. bygdesågar som har betydelse för sysselsättningen på orten och, 3. juridiska personer. De kommer alltså längst ner på prioriteringslistan. Jag kan inte svara på hur man tillämpar denna prioritering på lantbruksnämnderna. Jag kan endast svara för den lantbruksnämnd där jag själv arbetar. Där vet jag att denna prioriteringsordning tillämpas. När det gäller sågarna i inlandet vet både Hans Dau och vi som är bosatta i dessa län att de har oerhört stor betydelse för sysselsättningen. Därför har det funnits ett intresse av att försöka trygga deras råvarusituation. Det är litet svårt för sågarna att införskaffa råvara. Därför har sågarna fått köpa en del skog och på det sättet ha en grund för verksamheten. Det är bara att fråga kommunalmännen och de som arbetar med detta för att få veta vilken betydelse sågarna har och hur rädd man är för att sågarna och förädlingsföretagen inte skall få tillgång till råvaror.
Herr talman! Karl Erik Olsson lever tydligen efter principen att anfall är bästa försvar. Han erkänner att detta var en kompromiss, och sedan frågar han vad moderaterna gjorde. Carl G Nilsson talade för en liten stund sedan om att vi inte tycker att man skall öppna för juridiska personer. Här borde man skärpa bestämmelserna. Det sade vi i den motion som vi väckte med anledning av jordförvärvslagen 1987, och det har vi framfört i senare motioner. Jag har själv redogjort för orsakerna till detta. Det finns ingen anledning att släppa fram juridiska personer. Karl Erik Olsson anser att jag skall ställa upp på reservationen om boplikt. Det finns ingen boplikt för juridiska personer. Det drabbar bara de enskilda. Så länge man inte är beredd att ändra denna liberalisering för juridiska personer är detta endast ett slag i luften. Åsa Domeij vill att man skall ställa upp på det hon talar för, nämligen booch brukarplikt. Jag har samma svar där. Det är värdelöst så länge man inte kan stävja inköpen från juridiska personer. Vi är, precis som Karl Erik Olsson, med på att man skall försälja mark från domänverket och från andra offentliga ägare för att bereda flera människor möjlighet att bruka och bo på skogsfastigheter. Arealerna skall användas framför allt till att byta med andra privata ägare, som t.ex. bolag, och åstadkomma en bra strukturrationalisering och en bra fastighetsbild och stärka de privata skogsbruken. Karl Erik Olsson och jag är helt överens om detta, och jag hoppas att Åsa Domeij också kan ställa upp på detta. Åke Selberg, det är helt klart att sågarna i inlandet har en stor betydelse. Det är vi helt överens om. Men det blir inte en enda timmerstock mer till dessa bolag för att man låter dem köpa några skogsfastigheter. Som privat ägare får jag fram exakt lika mycket råvara som om jag säljer fastigheten till en småsåg. Resultatet blir precis det jag beskrev tidigare. Den dag sågen råkar i en ekonomisk kris, eller en kris där ägaren på grund av åldersskäl eller dylikt måste avyttra sitt företag, blir den ofta till salu. Vem köper då sågen? Ja, ofta ett av de stora skogsbolagen. Industrin läggs sedan ner — som har så stor betydelse för orten, som Åke Selberg säger — och råvaran behålls och skickas ner till kusten. Det är en ren dödgrävarpolitik för inlandet.
Herr talman! Det stämmer precis att vårt krav på booch brukarplikt omöjliggör för juridiska personer att köpa, åtminstone så länge det finns andra som över huvud taget är intresserade av att bosätta sig och bruka gården. Tyvärr har vi inte väckt någon motion, där vi samlat redovisar vad vi tycker om dessa frågor. Vi motionerade inte under allmänna motionstiden, efter som vi ville invänta utredningen som har kommit i dagarna. Men till nästa allmänna motionstid tänker vi väcka en motion, där vi tar upp booch brukarprincipen. Vi skall också ta upp vårt krav på en större jordreform.

Herr talman! Vi skall nu behandla bostadsutskottets första betänkande under detta riksmöte. Det handlar om vissa fastighetsrättsliga lagstiftningsfrågor. Betänkandet tar upp en rad motioner som har avlämnats under föregående riksmöte och som handlar om dessa frågor. Det finns 63 yrkanden i 20 motioner. 14 av dessa yrkanden finns i fyra centermotioner. Det är ungefär 20 76 av de yrkanden som finns i detta betänkande och som har behandlats av bostadsutskottet. Många av dessa frågor som har med den fastighetsrättsliga lagstiftningen att göra berör boendeinflytandet. Vi i centerpartiet tycker att det finns anledning att ta bort en rad hinder som fortfarande finns i dag när det gäller de boendes inflytande över sin boendemiljö. Det är för den skull som det finns många centerkrav i detta betänkande. Vi anser att det fortfarande finns en rad hinder när det gäller boendeinflytandet som borde undanröjas. Vi i centerpartiet vill vidga boendeinflytandet. Ett ökat boendeinflytande gör att de boende kan engagera sig mer i sitt boende och se det meningsfulla i detta. Därmed ökar engagemang och trivsel för de boende i bostadsområdet. I motion 247 berörs ändringar i bostadssaneringslagen och lagen om förvärv av hyresfastigheter. I dessa och i en rad andra lagstiftningssammanhang behandlas inte alla bostadsrättsorganisationer lika. I dag diskrimineras SBC, Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation på ett sätt som inte är motiverat. Det gäller såväl i bostadsrättslagen som i lagen om förvärv av hyresfastigheter, den s.k. ombildningslagen. Nu skall vi kanske inte upprepa den debatt som fördes även beträffande lagutskottets betänkande 1 till ”da capo al fine” — för att använda musikens språk. Där diskriminerades denna bostadsrättsorganisation på samma sätt när det gällde tillämpningsområdet för lagen om fastighetsmäklare. Men det är mycket svårt att förstå socialdemokraternas inställning i den här frågan när det gäller det område som vi har att behandla i bostadsutskottet. SBC är ju en bostadsrättsorganisation vars verksamhet inte är begränsad endast till Stockholm, utan verksamheten är spridd över stora delar av landet. Organisationen har lokalkontor i bl.a. Göteborg, Malmö, Uppsala och Västerås. Dessutom har organisationen grundat en systerorganisation, SBC BO, som är en öppen ekonomisk förening med syfte att till sina medlemmar bygga bostäder som upplåts med bostadsrätt enligt ett turordningssystem bland de bostadssparande över hela landet. Den här organisationen har efter bara ett år över 14 000 anslutna bostadssparare, och vem som helst har möjlighet att gå in i denna organisation. Jag måste fråga socialdemokraterna vad som egentligen krävs av en organisation för att den skall bli accepterad och bli behandlad på samma sätt som andra bostadsrättsorganisationer. Detta är en organisation som är öppen för alla och som finns över hela landet. I lagutskottets yttrande framgår att detta är en riktig beskrivning av organisationen. Och jag tyckte mig ändå spåra, i den debatt som pågick under eftermiddagen, att socialdemokraterna var beredda att tänka om till nästa år. Jag måste fråga socialdemokraterna om de kan tänka sig att i bostadsutskottet medverka till att verkligen ta reda på hur denna organisation arbetar och redovisa detta i ett yttrande till nästa år och försöka få en ändring till stånd. Jag anser att allt talar för att SBC:s organisation blir mer och mer lik andra bostadsrättsorganisationer som tas upp i detta sammanhang. Därför vill jag ställa följande fråga. Bygger socialdemokraterna sitt ställningstagande på sakliga grunder eller är socialdemokraternas principiella inställning att denna organisation skall stoppas oavsett hur brett förankrad den är ute i landet? Med det anförda vill jag framhålla att det är viktigt att alla bostadsorganisationer behandlas lika när det gäller inflytandefrågorna, och jag yrkar därför bifall till reservationerna 4 och 5 som är fogade till betänkandet. I samma motion från centern tas även en rad andra frågor upp som berör hyresgästernas inflytande enligt ombildningslagen. Det gäller frågan om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt där det finns begränsningar. Ombildningslagen gäller t.ex. inte för de hyresgäster som bor i allmännyttan. Vi i centern kan inte förstå varför de som bor där inte skall ha samma möjlighet att förvärva och därmed äga sin bostad som de som bor i andra hyreslägenheter i t.ex. privata hyresfastigheter. Denna synpunkt kommer också fram i ett annat yrkande i en annan motion, nämligen i motion 1988/89:Bo415, som centern har väckt och som berörs i reservation 22. Det handlar alltså om hur man ser på allmännyttan och vilka möjligheter som skall finnas för allmännyttan att avyttra sina fastigheter, vilket måste vara möjligt om de som bor i allmännyttans fastigheter skall kunna förvärva dem och ombilda dem från hyresrätt till bostadsrätt. Jag vill gärna deklarera att vi från centern ser allmännyttan med dess verksamhet som en viktig organisation ur flera synpunkter när det gäller främjandet av boendet, inte minst demokratin i boendet. För att denna organisation och dess verksamhet skall kunna utvecklas är det viktigt att organisationen har möjlighet att utvecklas, dvs. att den har möjlighet att avyttra fastigheter för att få fram kapital för att bygga nytt. Här finns alltså vår syn på allmännyttan i kombination med vår syn på ett vidgat boendeinflytande. Dessa saker går mycket bra att kombinera. Därför yrkar jag i detta sammanhang bifall till reservation 22. För att en ombildning från hyresrätt till bostadsrätt skall kunna ske i en fastighet krävs det att fastigheten har minst fem lägenheter. Vi i centern anser att det är en onödig begränsning. Vi anser att det är tillräckligt att det finns tre lägenheter i en fastighet för att en ombildning skall kunna ske och för att de boende därmed skall kunna öka sitt engagemang och inflytande i boendet. Jag yrkar därmed bifall till reservation 9. I reservation 10 tas den tredje faktorn som begränsar inflytandet på detta område upp. Det handlar om den majoritet som krävs för att en ombildning skall kunna ske. I dag krävs det enligt ombildningslagen två tredjedels majoritet. Vi har mycket svårt att inse varför det skall ställas högre krav i detta fall än när det gäller andra demokratiska frågor i samhället i övrigt. Vi menar att enkel majoritet bland hyresgästerna bör vara tillräckligt vid beslut om ombildning. Därmed yrkar jag bifall till reservation 10. I motion 415 berör centern hyresgästinflytandet enligt hyresförhandlingslagen och enligt en del andra lagar. I denna motion tas även en del annat upp, t.ex. boendet vid ombyggnad enligt bostadssaneringslagen, då inflytandet utövas av en hyresgästförening. Vi menar att det är de som är direkt berörda av en ombyggnad som skall ha inflytandet. Om inflytandet är knutet till en hyresgästförening, kan det hända att hyresgästerna inte får utöva detta inflytande. Det menar vi i centern är fel, och därför yrkar jag bifall till reservationerna 25 och 26 där dessa frågor tas upp. I reservation 26 tas även förhandlingsrätten enligt hyresförhandlingslagen upp. Denna förhandlingsrätt styrs av hyresgästorganisationen.

Rätten att utöva inflytandet vid ombyggnad enligt bostadssaneringslagen är också knuten dels till byggnadslov i form av ett hyresgästintyg som skall bifogas ansökan om lov, dels till villkoret för statliga lån i form av ett varsamhetsyttrande som skall bifogas låneansökan. Den konstruktionen innebär att hyresgästerna är utestängda från inflytandet i de fall byggnadslov inte krävs och/eller ombyggnad sker utan statliga lån. Vi tycker inte att det här är bra ur demokratisynpunkt. Vi har krävt att man inför en primär förhandlingsskyldighet för fastighetsägaren i dessa fall. Detta har vi inte fått gehör för i utskottet, men förslaget har fått en positiv behandling. Denna fråga skall nu tas uppi en utredning. Vi hoppas att utredningen arbetar snabbt så att vi kan behandla ärendet här och fatta beslut och få en annan tingens ordning på detta område. Vi menar självfallet att vi borde ha kunnat fatta beslut nu. Då är det viktigt att vi snart får ett förslag, som förhoppningsvis går i rätt riktning. Vissa ombyggnader kan dra ut på tiden, då byggnaderna står och förfaller. I sådana fall menar vi att man bör förse lagen med bestämmelser om genomförandetider parallellt med vad som gäller enligt PBL i dag. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 29. I motion 415 tar vi upp inflytandet vid anslutning till kabel-TV. Tillämpningen av reglerna är fortfarande inte tillfredsställande från hyresgästernas synpunkt. Det är viktigt att se till att det blir bättre och att hyresgästerna verkligen till ingen del skall behöva bekosta kabel-TV över hyran, om de inte vill ha kabel-TV. Jag ber att få yrka bifall till reservation 30. I reservation 33 berör vi den kooperativa hyresrätten. Det är en positiv form, under vilken man kan utöva inflytande över sitt boende. Det är dags, efter lång tid av försöksverksamhet, att nu permanenta den kooperativa hyresrätten. Jag ber att få yrka bifall till reservation 33. I motion 414 tar vi upp en rad frågor som berör lokalhyresgästens ställning och besittningsskydd. Det är mycket viktiga frågor från många synpunkter: de är viktiga för småföretagarna, de är viktiga när det gäller att behålla en differentierad struktur i boendesamhället mellan arbete, bostad och service, och de är viktiga inte minst när det gäller att lösa bostadsbristen i vissa områden. Jag går inte närmare in på de förslag som vi har framfört. Dem har vi diskuterat och behandlat i lokalhyresutredningen. Jag vill bara säga att det inte är tillräckligt. Vi måste gå vidare och skärpa besittningsskyddet och värna småföretagarna. Herr talman! Slutligen vill jag yrka bifall till reservationerna 42, 43, 44 och 45 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Detta betänkande innehåller 48 reservationer. Det är inte speciellt förvånande; det visar på alla de felaktigheter som finns inom lagstiftningen på bostadsområdet. Det finns få områden som har så mycket partipolitiserad lagstiftning som detta. Samtidigt finns det många regler som är orättvisa och direkt diskriminerande gentemot de boende i Sverige. Moderaterna har 19 reservationer, bortsett från ett stort antal motivreservationer. Av dessa 19 är 13 gemensamma med folkpartiet och centern. Om man skall dela upp den moderata kritiken i några huvudområden blir dessa fem. Dessa huvudområden är: 1. Kommunens mycket starka ställning gentemot de boende och övriga aktörer på bostadsmarknaden. 2. Diskriminering av organisationer som inte har ”rätt” politisk färg, dvs. inte är socialistiska. 3. Statliga regler som minimerar de boendes möjligheter att själva bestämma över sitt boende. 4. Regelsystem på hyresområdet som gör att hyressättningen blir orättvis. 5. En uttalad ovilja från utskottsmajoriteten att pröva nya vägar för att utveckla bostadsmarknaden. Det är ingen nyhet att bostadsmarknaden är en av de mest genomreglerade sektorerna i Sverige. Det är ej heller någon nyhet att bostadsmarknaden uppvisar de kanske största problemen i Sverige i dag just på grund av alla regleringarna. Den svenska bostadsmarknaden är faktiskt mer ett administrativt system än en marknad. De som förlorar mest är just de boende, eller snarare de som inte har kunnat bli ”boende” i en egen bostad. Som jag tidigare nämnt har kommunerna en mycket stark ställning på bostadsmarknaden. Vi moderater vill låta de olika aktörerna utöver kommunerna på bostadsmarknaden få mer att säga till om. Därför vill vi bl.a. upphäva förköpslagen, tillåta avgifter för bostadsförmedling, upphäva bostads försörjningslagen och upphäva den nyligen beslutade kommunala anvisningsrättslagen. Det förekommer också på en mängd områden att vissa organisationer som ej tillhör den s.k. arbetarrörelsen aktivt motarbetas från socialdemokraternas sida. Den s.k. hyresgäströrelsen, dvs. Hyresgästernas riksförbund, ges stora ekonomiska och verksamhetsmässiga fördelar gentemot alternativa föreningsbildningar. Det har t.o.m. gått så långt att människor som inte ens är medlemmar i denna organisation får betala stora belopp för Hyresgästföreningens verksamhet. De som försöker att starta egna föreningar för att exempelvis förhandla om hyran göre sig icke besvär. Även på bostadsrättsområdet diskrimineras organisationer som inte tillhör den s.k. arbetarrörelsen. Utskottets ordförande var delvis inne på detta. Det handlar om organisationen SBC, Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation, som inte alls har samma möjligheter som exempelvis HSB och Riksbyggen. De två sistnämnda ganska rödfärgade organisationerna behöver exempelvis inte speciella tillstånd för att köpa fastigheter, vilket däremot SBC måste ha. Det finns också andra exempel på liknande diskriminering av just SBC. Herr talman! Det finns även ett stort antal regler som gör att de boendes möjligheter till påverkan minskar. Hembudsskyldigheten i bostadsrättslagen är ett exempel. Med lagparagrafer sätter man resolut ”p” för de bostadsrättsboendes ekonomiska frihet. Man får inte överlåta sin bostadsrättslägenhet mot det pris man överenskommit, om detta överstiger det pris som överlåtelsen skedde till tidigare. Däremot finns det av någon anledning ingen paragraf som garanterar säljaren ett högre pris, om efterfrågan och prisbilden skulle vara låg. Inflytandet för de boende får de boende själva inte ansvara för, utan det får endast ”rörelsens” egen organisation, Hyresgästföreningen. Det gäller såväl allmänt inflytande som en så konkret och nära fråga som inflytandet över reparationer i den egna lägenheten. Att de boende samtidigt tvingas betala för hyresgästföreningens kostnader är dubbelt förkastligt. Inte heller på hyresområdet kan de boende påverka bostadskostnaden. Regleringen av hyran kommer ursprungligen från efterkrigstidens krislagstiftning men gäller fortfarande — mer än fyra decennier efter kriget! Detta, i kombination med den ringa möjligheten att välja var man vill bo på grund av den kommunala bostadsförmedlingens monopolliknande ställning, gör att många inte får bo i det område de önskar. Samtidigt kan hyran bli högre för bostaden i det anvisade området, trots att bostaden exempelvis ligger mindre centralt än vad den den bostadssökande önskade. Hyreslagstiftningen har gjort att de boende, om man nu generaliserar, får betala mer ju mindre nöjda de är med den tilldelade bostaden. Att effekten av de boendes önskemål på det här viset blir raka motsatsen ekonomiskt är en av orsakerna till att problemen på bostadsområden är så stora som de facto är i dag i Sverige. Trots att socialdemokraterna borde ha lärt sig av den icke-fungerande bostadsmarknaden har de nyligen infört ett liknande system på lokalhyressidan. Herr talman! Vi moderater har föreslagit många förändringar på just det fastighetsrättsliga området. Om de moderata förslagen bifölls, skulle huvuddelen av problemen på bostadsmarknaden bli ett minne blott. Vi har också, utöver de här förslagen, lagt fram förslag till en ytterligare utveckling på bostadsområdet. Ett av dessa förslag gäller ett ”hyr-köp”-system som skulle ge de boende ytterligare valfrihet. Med vårt förslag skulle de boende kunna välja att bo med hyresrätt i inledningen men därefter ha möjlighet och rättighet att själva ta över ägandet av fastigheten. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna i detta betänkande. Jag vill ta tillfället i akt och ställa två frågor till utskottsmajoritetens talesman här, Hans Göran Franck: 1. Varför fortsätter socialdemokraterna att enbart gynna sina ”egna” organisationer, t.o.m. på bekostnad av dem som inte ens är medlemmar — dvs. icke-medlemmar tvingas betala exempelvis Hyresgästföreningens lyxiga lokaler och höga ombudsmannalöner? 2. Vad är det för logik i ett system där hyreskostnaderna är högre för en ocentralt belägen bostad i ett sterilt miljonprogramområde än hyran för en centralt belägen våning med många estetiska fördelar?

Herr talman! ”Vissa fastighetsrättsliga lagstiftningsfrågor m.m.” är rubriken på bostadsutskottets första betänkande detta riksmöte. Det låter mycket formellt och juridiskt. Men vad handlar det egentligen om? Jo, om människors valfrihet, om möjligheten att byta bostad om man själv vill och om mer inflytande för de boende. Det handlar ytterst om att kunna få den boendeform som man helst vill ha och om rättigheter, likställdhet och trivsel. Att de olika politiska partierna inte tycker att dessa önskemål är tillgodosedda avspeglas, som Jan Sandberg har framhållit, i det stora antal motioner och reservationer som tas upp i detta betänkande. Jag skall inte gå igenom dessa i detalj. I stort vill jag bara peka på de linjer i folkpartiets bostadspolitik som ligger till grund för de reservationer som folkpartiet företräder. En viktig utgångspunkt för oss i folkpartiet är att rörligheten utökas. Det kan ske på olika sätt. Men här har vi framför allt uppehållit oss vid det faktum att man bör öka möjligheterna till bostadsrättsboende. Man kan ju också tänka på hur beskattningen kan påverka möjligheterna till rörlighet. Men den saken har sin plats i ett annat betänkande. När det gäller att bilda bostadsrätt finns det en rad regleringar som begränsar möjligheterna. De hinder som socialdemokraterna har satt upp för boendet i allmännyttigt ägda fastigheter när det gäller att bilda bostadsrättsföreningar borde omedelbart tas bort. Alla förslag om hembud och priskontroll bör också avvisas. Olika organisationer skall jämställas. Diskrimineringen av bl.a. SBC, och detta har framhållits av både Agne Hansson och Jan Sandberg, måste upphöra. Jag instämmer helt i Agne Hanssons fråga beträffande de här problemen. De boende måste också ges ett större inflytande, anser vi i folkpartiet. I reservation 26 betonas att även enskilda hyresgäster eller en majoritet av hyresgäster skall kunna förhandla. Man skall inte bara vara hänvisad till en organisation som man av skilda skäl kanske inte vill tillhöra. Man skall själv kunna föra talan. Hyresgästerna bör också ha större inflytande över reparationer, och de kan stå för en större del själva. De olika frågorna i detta betänkande känns väl igen. När samma saker tas upp om och om igen kan man tala om tjat. Politik är att tjata, skrev partikollegan Daniel Tarschys tidigare i veckan i ett inlägg i Dagens Nyheter. Han skrev: ”Vill man ändra på något i samhället får man bekväma sig till att tala om varför, och inte en gång utan hundra gånger. Utan envishet stannar folkstyret.” Vidare säger han: ”Ger tjatet då resultat? Åjovars, det händer. Lyckas man inte byta regering får man försöka byta ut åsikterna hos den regering som sitter. Socialdemokratin är trög men inte orubblig. Dess reaktioner inför nya idéer brukar genomgå tre faser; 1. Nej, nej, nej! 2. Nja. Hm. Kanske. 3. Jovisst, och det var vi som hittade på det från början.” Jag vill säga här i dag att det är min förhoppning att utskottets majoritet framöver skall säga ja till åtminstone några av de krav som framställts i de reservationer som ligger till grund för detta betänkande. Då skulle vi reservanter inte behöva tjata så mycket. I det betänkande som vi i dag behandlar finns det 17 reservationer där folkpartiet finns med, och till dessa yrkar jag bifall.

Herr talman! Först vill jag säga att vpk och centerpartiet i många frågor har en gemensam uppfattning i fråga om att vidga hyresgästinflytandet. Jag vill betona det som Jan Strömdahl sade om den primära förhandlingsskyldigheten, om kabel-TV-frågan och om lokal hyresgästlagstiftning. När jag såg att min taletid närmade sig sitt slut, utvecklade jag inte frågan om kabel-TV. Jag räknade med att Jan Strömdahl skulle göra det, och det gjorde han på ett så utmärkt sätt att jag bara vill instämma i det. Men det var inte av den anledningen jag begärde replik. Det gör man rimligtvis inte i första hand för att instämma. Anledningen till min replik var de två sammanhang i vilken Jan Strömdahls resonemang inte går ihop med att vidga hyresgästinflytandet. Å ena sidan säger vpk att det är bra att vidga hyresgästinflytandet. Å andra sidan vill man inte bara förbjuda SBC som organisation, utan även lägga restriktioner på HSB och Riksbyggen. Jag har mycket svårt att förstå att man säger sig vilja vidga inflytandet om man utesluter den form av ägande som genom sin föreningsform ger större möjlighet att utöva inflytande än själva hyresrätten ger. Det andra resonemanget som inte går ihop är när Jan Strömdahl säger att det är viktigt att slå vakt om de stora, tunga, etablerade organisationerna på inflytandeområdet. Jag vill gärna styrka under att hyresgäströrelsen i det här fallet gör betydande insatser. Det skulle vara mig fjärran att agera på ett sådant sätt att jag skulle undergräva deras ställning. I andra sammanhang säger sig vpk vara företrädare för de fria grupperna. Det är ofta ur de fria grup perna, de små grupperna, som ett inflytande så småningom växer fram. Ger man inte hyresgästerna, de som är berörda i en liten fastighet, möjlighet till inflytande utan att de tillhör en stor organisation, har man ingen möjlighet att på sikt vidga inflytandet för alla.

Herr talman! Jan Strömdahl säger nu att om man går över från hyresrätt till bostadsrätt är man inte längre hyresgäst. I sitt huvudanförande tidigare sade han att det egentligen inte är någon skillnad på hyresrätt och bostadsrätt. Det är bara det att man när det gäller bostadsrätten har släppt in spekulationen. Förutom detta finns ingen skillnad. Jag frågar mig: Hur skall vpk ha det vad gäller frågorna om inflytande? Skall de som bor i bostadsrätt också ha möjlighet till inflytande? Det förefaller vara litet si och så med det, om jag förstår Jan Strömdahl rätt.

Herr talman! Jag tänker i mitt anförande gå igenom några av miljöpartiets ställningstaganden i betänkandet. Jag vill börja med att förklara var miljöpartiet de gröna står och vad vi vill när det gäller bostadsrätter och när det gäller hyresgästers rätt att förhandla själva, samt i fråga om hyresgästers inflytande över sitt boende. Priserna på bostadsrätter har stigit kraftigt under senare år. Det är en viktig faktor i den trista utveckling som har gjort att bostäderna har blivit en handelsvara och, ännu värre, rena spekulationsobjekt. Vi i miljöpartiet anser att systemet med hembud är ett viktigt medel för att motverka spekulation på bostäder. Därför menar vi att det bör finnas regler om hembud i alla lägen. Bostadsrättslagen bör alltså utvidgas och skärpas så att den på ett effektivare sätt än i dag motverkar spekulation. Det skulle innebära att ett förbehåll om hembudsskyldighet införs för alla bostadslägenheter i fastigheter som får eller har fått statliga lån. Miljöpartiet anser också att tiden för lösningsrätt skall utsträckas utöver de tre år som gäller i dag. Vi har för avsikt att återkomma med ett sådant förslag i form av en motion. Till dess att detta är genomfört i fråga om de bostadsrätter jag har talat om vill vi tillsammans med vpk förhindra ytterligare omvandling av hyresrätter till bostadsrätter. När förslaget däremot är genomfört, är vi villiga att diskutera hur man på ett mer flexibelt sätt än vad som är möjligt i dag skall kunna ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Detta kan ske t.ex. genom att kravet på antalet lägenheter som skall ombildas sänks från fem till tre. I ett sådant läge skall det också stå klart att de som bor i en fastighet vid försäljning skall ha förtur att förvärva fastigheten och ombilda den till bostadsrätter, detta om en kvalificerad majoritet av de boende ställer sig bakom förslaget. Herr talman! När det gäller hyresgästinflytandet anser miljöpartiet att hyresgästerna själva skall bestämma i vilken omfattning de vill utöva sitt inflytande. De skall direkt, kollektivt, kunna förhandla med hyresvärden i alla frågor som rör deras boende. De bör inleda med att fatta ett beslut om att de vill ha en sådan förhandlingsordning, och beslutet skall då fattas med en kvalificerad majoritet. Skälet till detta är att det är fråga om ett ganska stort beslut, och det är viktigt att man sedan inte ändrar sig. Det bör alltså finnas ett klart flertal för en sådan ordning. När hyresgästerna väl har bestämt sig för detta beslut, om de nu gör det, kan de direkt förhandla om hyran, och de kan skaffa sig boendeinflytande när det gäller underhållsoch förbättringsåtgärder. På detta sätt skulle de kunna avtala med hyresvärden om principerna för hur man kan låta en minskad underhållsplikt för hyresvärden kompenseras med sänkt hyra, dvs. att hyresgästerna tar på sig ett större ansvar för underhåll av fastigheten. När dessa ramar väl är satta skulle varje hyresgäst själv kunna förhandla med hyresvärden om i vilken mån hon eller han vill ta på sig ett större underhåll och på så sätt minska sin hyra. Detta var något om hyresgästinflytandet. Frågan om tillstånd för förvärv av hyresfastigheter har diskuterats ganska mycket tidigare i kväll. Miljöpartiet menar att bara de organisationer som har sådana bostadssociala mål som riksdagen sedan länge har ställt sig bakom, och bara de som har genomfört hembudsskyldighet, bör slippa ha särskilt tillstånd för förvärv av hyresfastigheter. När det gäller tillståndslagen anser vi i miljöpartiet att det finns skäl att utvärdera hur den har verkat. Det är möjligt att vi inte har samma skäl som moderaterna för en sådan begäran om utvärdering, men i varje fall tycker vi att man skall ta reda på hur den har verkat, för att se om den behöver kompletteras eller förstärkas. Jag har redan talat om förbudet mot omvandling av hyresrätt till bostadsrätt. I fråga om detta vill jag yrka bifall till reservation 13. Jag skall också passa på att yrka bifall till reservation 7 som gäller utvärdering av tillståndslagen.

Däremot tycker vi inte att det är rimligt att hyresgäster skall tvingas betala för olika fritidsåtgärder som de inte har bett om och som de inte deltar i. Det är vidare rimligt att de allmännyttiga bostadsföretagen får fortsätta att utöva sin viktiga roll och att de kan fortsätta att utvecklas. Därför skall de också ha möjlighet att avyttra sina fastigheter. Vi yrkar därför bifall till reservation 22. Det är också rimligt att hyresgästerna får ett inflytande i de allmännyttiga bostadsföretagens styrelse. Jag yrkar därför bifall till reservation 24. När det gäller ombyggnad tycker vi att man i bygglov för ombyggnad skall föra in en genomförandetid. Vi yrkar bifall till reservation 29. När det gäller kabel-TV har Jan Strömdahl redan berättat om en inställning som vi delar. Vi yrkar bifall till reservation 30. Vi tycker att den kooperativa hyresrätten skall permanentas och yrkar bifall till reservation 33. Slutligen, herr talman, hinner jag nu bara ta upp att vi när det gäller radon tycker att säljaren skall vara skyldig att redovisa radonhalten vid försäljning av bostadshus. Vi yrkar bifall till reservation nr 48. Vi yrkar i övrigt bifall till alla reservationer som bär mitt eller miljöpartiets namn i det här betänkandet.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag är litet besvärlig och tar tid i anspråk i kväll, men jag tycker att det är viktigt att få ett klarläggande från miljöpartiets sida när det gäller SBC och den diskriminering som vi vid två tillfällen i dag diskuterat i denna kammare. När vi behandlade lagutskottets betänkande 1, som gäller tillämpningsområdet för lag om fastighetsmäklare, ansåg miljöpartiet att SBC inte skulle diskrimineras utan behandlas likadant som de andra organisationerna. Det röstade ni i miljöpartiet också för i kammaren. Nu säger Krister Skånberg att SBC fortfarande skall diskrimineras när det gäller de lagstiftningsområden som bostadsutskottet har att handlägga. Miljöpartiet finns i de fallen inte heller med på våra reservationer. Jag tror att det vore bra att få veta vilka skäl som ligger bakom de olika sätten att se på SBC inom bostadsutskottets ansvarsområde och inom lagutskottets ansvarsområde. Det är viktigt från den synpunkten att jag under behandlingen av ärendet från lagutskottet kunde märka att socialdemokraterna kunde tänka sig att tänka om på den punkten. Jag tror det vore bra om miljöpartiet kunde ställa upp bakom moderaterna, folkpartiet och centern på bostadspolitikens område, för att om möjligt försöka förmå socialdemokraterna att tänka om där. Vad är skälet till att miljöpartiet inte kan tänka sig att likabehandla SBC på bostadspolitikens lagstiftningsområde?
Fru talman! Lättast är det att förklara det här genom att hänvisa till vad Jan Strömdahl sade. Det naturliga tycker vi är att man har en tillståndsplikt när det gäller sådana här frågor. Vi har då accepterat att man gör undantag för allmännyttan. Vi känner oss inte övertygade om — i varje fall inte ännu — att SBC har samma bostadssociala mål som allmännyttan. Vi kan, som jag sade i mitt anförande, inte heller se att man infört någon hembudsskyldighet. Gör man det är en lösning att SBC får samma rättigheter, dvs. slipper begära tillstånd, som allmännyttan. Men vi avvaktar en sådan ändring från SBC:s sida. Eller också kan man följa den linje som Jan Strömdahl angav: För att det skall bli lika för alla skall alla rimligen begära tillstånd.